Fru talman! Med hänvisning till föregående behandling av det här ärendet, av vilken framgick att vpk-motionerna hade tillgodosetts i reservationerna, yrkar jag bifall till reservationerna vid betänkandet.

Fru talman! Ärendet om konkurskarantän hänger samman också med frågan om ekonomisk brottslighet, och skärpta regler för konkurskarantän är en av de åtgärder som vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit för att man skall komma till rätta med just den ekonomiska brottsligheten. Som alla — förhoppningsvis, kanske man skall tillägga — känner till är den ekonomiska brottsligheten i det här landet relativt omfattande. Enligt bedömningar som gjorts rör det sig här om belopp som motsvarar 5—-10 26 av bruttonationalprodukten — det troliga är att de ligger närmare 10 än 5 96. Detta innebär att den ekonomiska brottsligheten omfattar en handel som motsvarar ca 50 miljarder kronor, vilket nationalekonomiskt sett är ett mycket stort belopp. Den ekonomiska brottsligheten får många olika konsekvenser. De som ägnar sig åt den missbrukar solidariteten inom samhället. Eftersom verksamheten har en sådan stor omfattning, börjar även människor som normalt inte tillhör det klientel som ägnar sig åt den brottsligheten att svikta i sin samhällssolidaritet. Denna brottslighet står inte på något sätt vid sidan av vare sig den legala näringsverksamheten eller det rådande ekonomiska systemet. Tvärtom är den väl förbunden med och också mycket beroende av den legala verksamheten. Finansieringen av den ekonomiska brottsligheten, eller den ”svarta” verksamheten, som man ibland kallar den, sker huvudsakligen från den legala, ”vita” sektorn. Den verksamheten kommer också i fråga när det gäller att så att säga tvätta de här svarta pengarna rena igen. Sätten att bedriva den illegala verksamheten är många. Nästan alltid är det samhället som drabbas, dvs. alla övriga medborgare i det här landet. Det är deras samhällssolidaritet som utnyttjas. Ett av de ”lönande” sätten att begå ekonomisk brottslighet är att utnyttja konkursinstitutet. När regeringen år 1980 lade fram propositionen om konkurs och rätten att idka näring var reglerna för konkurskarantän huvudfrågan. Vänsterpartiet kommunisterna kritiserade den gången förslaget, som vi ansåg vara alltför ”snällt”. Vi menade att det inte fick den preventiva verkan som regeringen påstod, men också att det inte skulle komma att begränsa verksamheten med upprepade konkurser och i samband därmed ekonomisk brottslighet. Nästan på dagen två år efter det förra beslutet och knappt två år efter att de nya reglerna trätt i kraft kan vi nu konstatera att vår kritik var berättigad. De farhågor som vi hade beträffande förslagets preventiva verkningar när det gäller att motverka eller i varje fall inte möjliggöra en ökning av konkurser i samband med ekonomisk brottslighet har besannats. Konkursernas antal har fortsatt att öka. Inget talar heller för att den ekonomiska brottsligheten i samband med konkurser har avtagit, snarare tvärtom. Ett mycket litet antal näringsförbud med anledning av brott i samband med konkurser har dessutom meddelats. Ett automatiskt verkande näringsförbud, som vänsterpartiet kommunisterna föreslog i samband med att lagen antogs och som vi också föreslår nu, skulle här ge en kontinuitet så att det näringsförbud som nu kan meddelas i samband med upprepade konkurser innebär förbud för konkursgäldenären att fortsätta med näringsverksamhet. Det är inte fråga om någon idiotregel, som Carl Lidbom — av ren okunnighet, vill jag påstå — uttryckte saken vid behandlingen av denna fråga för två år sedan här i kammaren. Vi menar i stället att den som efter ett näringsförbud vill bedriva näringsverksamhet skall ges den möjligheten, men först efter det att en prövning har skett. Då ställs nämligen hans eller hennes intentioner, göranden och låtanden under kontroll, och härigenom skulle man i högre grad veta vad man har för pappenheimare att göra med. Frågan om näringsförbud måste också ses i samband med andra av vänsterpartiet kommunisterna framförda förslag. Här är det nödvändigt med en skärpt lagstiftning beträffande bulvanskapet inom vissa speciellt utsatta branscher. Det behövs en kontroll av dem som vill etablera näringsverksamhet, huruvida de är lämpade eller inte, inom branscher som åkeri, restaurang, byggnadsverksamhet m.m. Dessa krav har framförts vid flerfaldiga tillfällen i kammaren. Samhället är inte betjänt av den lössläppthet som i nuläget medger vem som helst med vilket egetvinnande syfte som helst att etablera sig. Jag menar att alltför stora erfarenheter finns för att låta detta pågå som det nu gör. Verkligheten visar att kraven måste vara avsevärt mer långtgående än Tv I går meddelades det i radio att en näringsidkare i Gävle under 26 år bedrivit näringsverksamhet utan att ha betalt ett enda öre i skatt. Han har blivit påförd restavgifter, han har blivit dömd, och han har blivit ålagd att betala restskatter, osv. Men inte ett öre har kommit in under dessa 26 år i näringsverksamheten. Domen i tingsrätten för detta brott blev ett års fängelse och fem års näringsförbud med stöd av lagen om näringsförbud. Bara det att tingsrätten över huvud taget måste utdöma ett näringsförbud för fifflare av den här sorten talar för att man i stället skulle välja ett automatiskt verkande förbud. Ett sådant skulle kunna ges inte bara för fem år utan för tio år på en och samma gång. Avslutningsvis kan det konstateras att utskottet inte heller den här gången finner anledning att tillstyrka kraven i vpk-motionen. Utskottet hänvisar till utredningen om utvidgade regler för näringsförbud. Vi tycker naturligtvis att det är bra att man ser över lagstiftningen och kommer med långtgående krav på nya regler när det gäller näringsförbud i verksamheter där det inte förekommit konkurs. Självfallet ställer vi upp på det. Men vi menar att det inte är nödvändigt att avvakta den utredningen när det gäller att ta i med hårdhandskarna mot dem som systematiskt eller icke-systematiskt utnyttjar konkursinstitutet för ekonomisk brottslighet. Vi bör redan nu fatta beslut som är mer långtgående än de lagar som f. n. gäller. Jag kan konstatera att vänsterpartiet kommunisterna och utskottets partier — socialdemokrater och borgare — har olika uppfattningar härvidlag. Särskilt gäller detta den moderata talesman som är anmäld på talarlistan för att försvara utskottet i det här ärendet. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till vpk-motionen.

Fru talman! Tommy Franzén började sitt anförande rörande lagutskottets betänkande 31, som handlar om konkurskarantän, med att tala litet grand om den ekonomiska brottslighetens omfattning. Han talade också litet grand om vilka olika synpunkter man kan ha på vad ekonomisk brottslighet är. Vi vet egentligen väldigt litet om den ekonomiska brottslighetens omfattning, och det sammanhänger bl.a. med att vi inte riktigt vet vad vi skall kalla ekonomisk brottslighet och vad vi skall ge någon annan beteckning.

Vpk för ett ganska dunkelt resonemang om den ekonomiska brottsligheten å ena sidan och konkurser å den andra. Jag skulle i och för sig, fru talman, kunna nöja mig med att hänvisa till den utredning som Tommy Franzén också nämnde, den utredning som nu har att överväga huruvida reglerna om näringsförbud skall utvidgas till att omfatta också andra situationer. Den utredningen har också till uppgift att titta på vilka effekterna har varit av de regler om näringsförbud som vi hittills har infört och som trädde i kraft den 1 juli 1980. De reglerna innebär att en person som går i konkurs under vissa förutsättningar kan meddelas näringsförbud utöver den regel som gällt sedan gammalt om att en person som är försatt i konkurs inte får bedriva näringsverksamhet. Även om jag skulle kunna nöja mig med att hänvisa till det utredningsarbetet — som utskottet också pekat på — tycker jag att det finns skäl att understryka att vpk här för ett ganska dunkelt resonemang om vad konkurser egentligen är. Vad vpk vill är att konkurs omedelbart skall leda till näringsförbud och att tillstånd till fortsatt verksamhet skall kunna ges efter särskild prövning. Men den uppfattningen kan man väl hysa bara om man betraktar näringsverksamhet och de risker för konkurs som varje näringsverksamhet för med sig som något mer eller mindre suspekt. Om vi i Sverige skall tillåta riskfyllda satsningar, som förhoppningsvis skall leda till expansiva och framgångsrika företag, då måste vi också vara beredda på att dessa satsningar då och då leder till nederlag, till konkurs. Det är inget fel eller något ont i sig. Skall många satsningar kunna lyckas måste några också få misslyckas. Att omedelbart dra slutsatsen att varje konkurs bör föranleda näringsförbud är ett underkännande av denna fundamentala princip. Förvisso, Tommy Franzén, är det så — det är jag den förste att erkänna och beklaga och den förste att vilja medverka till att beivra — att konkurser i viss utsträckning används i brottsliga sammanhang, som medel för brottslig verksamhet. Men detta är långt ifrån detsamma som att en konkurs är något i princip osunt eller felaktigt, ett institut som i princip borde föranleda näringsförbud, vilket vpk vill här. Det finns alltså — och det har utskottet utvecklat i sitt betänkande — goda skäl mot att tillgripa en så långtgående åtgärd som ett generellt näringsförbud så fort någon näringsidkare går i konkurs. Avslutningsvis, fru talman, vill jag understryka att näringsförbud är en långtgående åtgärd. Vi har i andra länder — icke så långt avlägsna — diskussioner om yrkesförbud. Den typen av företeelser är vpk såvitt jag vet inte någon större tillskyndare av. Men vi får inte glömma att näringsförbud innebär att en person som kanske ägnat sig åt viss verksamhet under väldigt många år inte längre kan göra det och därmed kanske har mycket svårt att finna någon annan sysselsättning, kanske har väldigt svårt att arbeta på något annat sätt. Det är alltså en typ av yrkesförbud som vi talar om — det tror jag att vi skall komma ihåg. Och mot bakgrund av den mycket intensiva diskussion som förts på andra hålli Europa om dessa företeelser tror jag att man bör vara litet Kankurskarantän försiktig med att — bara därför att det i det här sammanhanget gäller näringsidkare — rusa åstad och helt hämningslöst dela ut näringsförbud till höger och vänster till följd av olika förseelser eller till följd av att någon, vilket det gäller i det här fallet, har gått i konkurs. Fru talman! Med det anförda vill jag tillstyrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag konstaterade i slutet av mitt inledningsanförande att vi har vitt skilda uppfattningar. Joakim Ollén och jag står så att säga på var sin sida om rågången i de här frågorna. Utskottet står i den här skrivningen på samma sida som Joakim Ollén. Men jag tror att det finns skäl att nappa litet på det Joakim Ollén sade. Han pratade om yrkesförbud, och jag utgår ifrån att han då hänsyftade till Västtyskland, där man har ett klart och uttalat yrkesförbud. Jag vill påstå, om inte Joakim Ollén kände till det, att det också finns vissa tendenser till yrkesförbud i Sverige. Det kanske Joakim Ollén inte kände till, men det finns andra människor — avsevärt radikalare — som har drabbats av sådant yrkesförbud i det här landet. Jag tror att man kan gå litet närmare än till Västtyskland för att titta på det som skulle kunna hända och som möjligen skulle kunna uppfattas, vilket Joakim Ollén sade, som yrkesförbud, nämligen till Norge. I Norge har man, såvitt jag vet, en modell till automatiskt verkande näringsförbud, som också synes fungera väl. Då kan man ställa sig frågan om norrmännen är mer suspekta än vi, för att använda sig av Joakim Olléns ordval och uttryckssätt. Jag tror inte att man skall försöka dra några Norgehistorier här, jag tror faktiskt inte att de är mer suspekta än vi är. Jag tycker att det finns skäl att också titta litet seriöst på den här frågan och inte slunga ur sig en mängd otydligheter om att näringsverksamhet är någonting suspekt för vpk:s del. Låt mig bara slutligen konstatera vad som står i utskottets betänkande, s. 5, där man relaterar vad utskottet sade 1980, när man diskuterade lagen. Utskottet konstaterade då att ett system med automatiskt förbud hade vissa fördelar. Utskottet har trots allt, oavsett om Joakim Ollén vill acceptera det eller inte, även gjort uttalanden om fördelar med ett automatiskt verkande förbud.
Fru talman! Jag beklagar om Tommy Franzén känner sig sårad av mitt . ordval tidigare. Jag är den förste att hälsa med tillfredsställelse om vpk anser sig vara tillskyndare av fri näringsverksamhet och en fri marknadsekonomi. Det vore i så fall väldigt glädjande och kanske i någon mån en nyhet — om det nu är på det sättet. Jag vill när det gäller sakfrågan understryka, Tommy Franzén, att vi, med stöd av de regler som nu gäller, har sett ett antal beslut om näringsförbud bli meddelade. Man kan naturligtvis säga att det är få beslut. Det handlar om 15-20 beslut. Jag skulle nog vilja säga att det är rätt många med tanke på vilka ingripande åtgärder det är fråga om. Tommy Franzén sade i sitt inledningsanförande någonting om att det var beklagligt att man skulle behöva anlita domstol för att utdöma ett näringsförbud. Vad kan vara riktigare än att en domstol som kanske samtidigt har att bedöma olika typer av ekonomisk brottslighet, för vilka olika typer av straff skall utdömas, också beslutar att meddela en näringsidkare, som grovt har förbrutit sig emot sina borgenärer, ett näringsförbud av det slag som vi nu har infört? Jag tycker att det är bra att vi har detta förbud. Detta är regler som riktar sig direkt mot just de näringsidkare eller de personer som gör sig skyldiga till olagliga handlingar, till grova oegentligheter, mot sina borgenärer. Det är regler som inte riktar sig mot näringslivet i allmänhet eller generellt försvårar näringsverksamhet, och detta är just det fina med de här reglerna. Jag tycker att vi skall vara belåtna med dem, men samtidigt naturligtvis också ge utredningen en chans att se om det i något hänseende behövs en komplettering, neddragning eller utökning, eller om det på andra områden är nödvändigt med näringsförbud vid sidan av näringsförbudet i samband med konkurs. Det utredningsarbetet bör väl i rimlighetens namn avvaktas, innan vi går vidare på det här fältet.
Fru talman! Låt mig göra en kommentar med anledning av att Joakim Ollén sade att han tycker att 15 eller 20 näringsförbud är mycket. Mig veterligt rör det sig om 19, om man räknar med fallet i går. I mitten av 1970-talet inträffade ungefär ett par tusen konkurser årligen, och konkurserna lär ha ökat i antal sedan dess. Men om vi håller oss till dessa siffror, skulle det innebära att det under den tid lagen varit i kraft har inträffat ungefär 4000 konkurser. Samtidigt vet vi att ungefär en tredjedel av konkurserna omfattar någon form av ekonomisk brottslighet. Då kan man ganska snabbt räkna ut att det rör sig om ca 1 300 ”suspekta” individer som har utnyttjat näringsverksamheten och konkursinstitutet till ekonomisk brottslighet. Enligt min mening är det då en ynkedom och ett verkligt dåligt betyg åt lagen att bara 19 näringsförbud har meddelats. Joakim Ollén kan väl säga att det är mycket, men vpk anser att det är alldeles för få näringsförbud.
Fru talman! Det är uppenbart att vpk tycker att det meddelas för få näringsförbud, eftersom vpk vill ha näringsförbud vid alla konkursfall. Då skulle man onekligen få en radikal ökning av antalet näringsförbud. Men man skall inte glömma bort att i samband med de regeländringar som gjordes då näringsförbudet tillkom, vidtogs också andra ändringar, som har medfört att antalet anmälda brott i samband med konkurser har ökat högst väsentligt. Vi vet också att det finns resursproblem. Det är i vissa fall svårt att utreda de här brotten, liksom också svårt att få fallen prövade vid domstol och avdömda. Det har emellertid skett oerhört mycket, och det är gott och väl det. Men därifrån och till att dra den slutsats som vpk drar, att man vid varje konkurs skall meddela näringsförbud, är det ett utomordentligt stort steg och ett steg som lagutskottet, och förhoppningsvis majoriteten här i riksdagen, absolut inte vill ta.

Fru talman! I vpk-motionen 1578, och i motion 1582, där yrkandena återfinns, tar vi bl.a. upp frågan om hur äktenskapsförord utnyttjas i syften som har med ekonomisk brottslighet att göra. Inom familjelagstiftningen finns det flera exempel på möjligheter för makar att på olika sätt uppnå fördelar, som man sedan kan utnyttja som ett led i ekonomisk brottslighet. Låt mig ta ett exempel. Mannen äger samtliga tillgångar i äktenskapet — det brukar vara så i verkligheten, och därför är exemplet valt på detta sätt. Giftorätt råder. Makarna förordnar genom ett äktenskapsförord att hustruns egendom skall vara enskild. Därefter ansöker makarna gemensamt om boskillnad. Vid den efterföljande bodelningen utgör endast mannens egendom s.k. giftorättsgods. Hustrun erhåller härigenom hälften av mannens behållna egendom. Därefter förordnar makarna i äktenskapsförord nummer två att mannens egendom återigen skall utgöra giftorättsgods. Förfarandet med boskillnad upprepas. Då reduceras mannens tillgångar med hälften. När förfarandet upprepats tillräckligt många gånger har mannens samtliga tillgångar utan några som helst beskattningseffekter överförts till hustrun. Endast de möjligheter som lagstiftningen ger har därvid utnyttjats. Om behållningen från början var 1 milj.kr. kan man på tio sådana transaktioner nedbringa mannens tillgångar till mindre än 1000 kr. Det är ganska anmärkningsvärt. Det går faktiskt också på relativt kort tid. Det här förfarandet kan självfallet utnyttjas i samband med att ett företag systematiskt drivs närmare konkurs. Det har på det sättet anknytning till föregående ärende. Den make som äger och driver bolaget har ett personligt betalningsansvar, men tack vare förfarandet med äktenskapsförord, boskillnad och bodelning blir tillgångarna inte indrivningsbara hos kronofogdemyndigheten. En hel del av de 10 miljarder som i dag är utdömda i form av restskatter är säkert sådana poster. Resultatet vid ett utmätningsförsök blir bara att utmätning hos den andre maken, som har blivit laglig ägare till all egendom i äktenskapet, inte kan komma i fråga. Det finns i dag ingenting i återvinningsreglerna som ger möjligheter att ta tillbaka de pengar som rätteligen borde tillfalla olika borgenärer. Man kan iaktta att någon nedgång i makarnas levnadsstandard inte brukar följa i dessa fall. Det här förfarandet är, kan man säga, riskfritt, så när som på en punkt: Risken är inte att kronofogden kommer utan att makan i fråga väljer att skaffa sig en annan man att leva samman med. Förfaranden av detta slag visar på brister i den nuvarande lagstiftningen. Åtskilliga regler om äktenskapsförord m.m. är självfallet motiverade av intresset att skydda utomstående mot försök att inom äktenskapet föra undan egendom från den skuldsatta maken till den andra. Sådana regler är exempelvis krav på registrering av äktenskapsförord. Men det visar sig att det trots allt inte är tillräckligt. Samtidigt som det finns ett berättigat behov av att fastslå makarnas ekonomiska oberoende av varandra måste möjligheten att på något sätt komma åt förfaranden som det jag har beskrivit snarast utredas. Det kan ske på olika sätt. Man kan exempelvis införa någon form av generalklausul i utsökningsrätten, särskilda bestämmelser om bulvanskap eller liknande. Men detta är frågor som vi menar bör läggas under utredning. Jag finner det anmärkningsvärt att utskottet inte tycks vilja ta i de här frågorna utan stöter dem ifrån sig med det tämligen dåligt underbyggda påståendet att det saknas belägg för att det skulle förekomma ett omfattande missbruk av bestämmelserna om äktenskapsförord och boskillnad. Det är att sätta skygglappar för bägge ögonen. Det här förfaringssättet har faktiskt påtalats vid flerfaldiga tillfällen. Utskottet förordar att låta verksamheten pågå, antingen den är omfattande eller inte. Det finns alltså en klar skiljelinje mellan å ena sidan vänsterpartiet kommunisterna som vill ta itu med detta och å andra sidan utskottets ledamöter, socialdemokrater och borgare i gemenskap. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1582.

Fru talman! Några ord om motion 1711. Motionen har föranlett en otrolig mängd brev, samtal och artiklar, och det intressanta är att i huvudsak har man hållit med oss motionärer om att det behövs en utvärdering. I sitt betänkande nr 32 motsäger utskottet inte de uppgifter som vi har framfört i motionen. Utskottet håller med om att många skilsmässor får kännbara sociala följder. Utskottets kommentar att även barn i äktenskap som inte upplöses kan ha det svårt är väl egentligen onödig — den är givetvis riktig. Men utskottet kan väl inte mena att inte skilsmässan är farligare för barnet än ett hem som håller? I så fall motsäger utskottet sig självt. Givetvis är det riktigt att barnen också drabbas när samboende som inte är gifta separerar, vilket utskottet också påpekar. Det är just barnen som har det svårt på grund av de vuxnas många friheter och deras syn att man bara skall ta hänsyn till sig själv, sina egna tycken och lustar. Jag tycker att mycket talar om tanklöshet och ansvarslöshet. Barnen har det nämligen svårt i Sverige. I mars i år sade professorn i tillämpad psykologi i Uppsala Kristina Humble, som också är läkare, att 40 90 av barnen är psykiskt störda och av dem är 20 96 gravt skadade. Ytterligare 20 90 av de yngsta är hotade. Dessutom far givetvis också många vuxna gifta och samboende illa av separationer. Och samhällets kostnader bara växer och problemen blir allt större. Vad menar utskottet egentligen när man säger att det inte är anledning att nu ändra det grundläggande synsättet på äktenskapet? Jag förstår inte vad som här menas med synsätt. Är det möjligen vår gamla uppfattning som är grundad på Bibeln att äktenskapet i princip är livslångt och oupplösligt? Men det är inte det som vi talar om i motionen. En uppgift förra veckan visar att det finns 25 000 barn i Sverige som har eller behöver få fosterhem eller liknande omhändertagande, vilket är olyckligt för dem och dyrt för samhället. Givetvis är inte äktenskapsseparation orsak till allt detta, men det visar hur stora problemen är och att det vore lyckligt om vi kunde förbättra förhållandena. Och det kommer att bli ytterligare tragik i framtiden både för individen och samhället, om vi inte kan finna vägar ut ur detta. Det är därför som vi har begärt en utvärdering. På sätt och vis gör utskottet ett slags utvärdering. Det pekar även på vad som försiggår i form av utredning och liknande. Det är säkert mycket som är bra i det, och förhoppningsvis kan det bära frukt. Men personligen vill jag uttrycka min uppfattning och mångas som har hört av sig till oss i riksdagen: Vi måste få en ny livsstil, som innebär att de nyfödda, de små och de svaga tas om hand med större ömhet och varmare händer. De måste redan från sina första år få den undervisning, information och fostran, få del i vad Karin Boye har kallat livets varma källor, som gör dem medvetna om livets faror och bättre skickade för den svåra färden. Om utskottet har rätt i att mycket är på gång som kan ge goda resultat kan man sätta i fråga om riksdagen skall föreslå lagstiftning. Vi har inte heller begärt det direkt. Jag tycker att utskottet ännu tydligare borde ha framhållit betydelsen av en översyn och en utvärdering, som visade hur angeläget det är att snarast ta itu med dessa frågor. Jag vet också, med hänvisning till de samtal som jag omnämnde i början av mitt anförande, att väldigt många människor oavsett politisk och religiös inställning delar denna uppfattning. Jag har, fru talman, inget yrkande.

Fru talman! Det är ett stort problem som vi nu rör vid. I den motion som Tore Nilsson och jag tillsammans har väckt har vi angett några siffror. År 1969 ingicks 48 357 äktenskap. Antalet skilsmässor samma år var 12 140, dvs. 0,25 per ingånget äktenskap. År 1979, dvs. tio år senare, ingicks 37 300 äktenskap, medan antalet skilsmässor var 20 322 eller 0,54 per ingånget äktenskap. I dessa siffror har inte medräknats sådana som lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden utan att vara vigda. Det verkliga antalet separationer torde således vara åtskilligt högre än enbart antalet skilsmässor. Vi som konfronteras med detta problem, bl.a. i egenskap av pastorer, blir mer och mer medvetna om hur stort det är. Vi vet att orsakerna till skilsmässor många gånger är av sådant slag att de skulle kunna elimineras. Vad som kanske skrämmer mig mest är den attityd som tonåriga skilsmässobarn uppvisar när de berättar om sin situation. Många av oss anser säkerligen att familjen är en hörnsten i vår demokratiska byggnad. Om vi är överens om att det är så, borde det också återspeglas i lagstiftningen. Jag är inte ute efter att kasta sten på dem som har misslyckats. Vi kan inte känna till skälen till att människor separerar. Men jag tror att samhällsutvecklingen har bidragit till att så många gör det. Vi måste därför arbeta för att skapa ett familjeoch barnvänligt samhälle. De unga måste redan i skolan få en grundlig undervisning om vad det innebär att vara förälder och det ansvar som föräldraskapet för med sig. På så sätt kan vi hjälpa unga människor att klara av de påfrestningar som normalt möter dem. I vår motion har vi begärt att det skall göras en utvärdering. Det var ju den 1 januari 1974 som ändringarna i giftermålsbalken trädde i kraft. Med tanke på detta stora problem som blir större och större — de många skilsmässorna och de många skilsmässobarnen — anser vi det berättigat att göra en utvärdering och undersöka vilka positiva vägar man kan gå för att komma till rätta med problemet.

Fru talman! Jag tänker först ta upp den del av ärendet som Tommy Franzén berörde i sitt inlägg och där vpk har väckt en motion. Jag vill då deklarera för Tommy Franzén att det är ytterst angeläget att det från utskottets sida och från riksdagens sida vidtas åtgärder i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Lagutskottet har flera sådana ärenden inom sitt kompetensområde, och går Tommy Franzén tillbaka och tittar på alla de ärenden som utskottet har behandlat och vad vi har sagt, tror jag att han mycket lätt finner bevis för att utskottet har ett mycket stort intresse för att vara med i kampen mot det slaget av brottslighet. I den nu aktuella motionen tar vpk upp frågan om systematiskt förfarande med äktenskapsförord, boskillnad och bodelning i kombination. Det är en ny fråga som vpk har aktualiserat, och varken i motionen eller i Tommy Franzéns inlägg här i dag har det påvisats något konkret fall där de i motionen beskrivna möjligheterna att kringgå gällande lagstiftning har tillämpats. Skall Tommy Franzén komma tillbaka i ett nytt inlägg, vore det bra om han ville ge konkreta exempel på att bestämmelserna har missbrukats. Utskottet säger också att eftersom familjelagsakkunnigas betänkande nu är ute på remiss, utgår vi ifrån att remissinstanserna också kommer att uppmärksamma den fråga som vpk har aktualiserat i motionen. Kan det sedan leda i bevis att det verkligen förekommer ett sådant missbruk, skall vi från utskottets sida inte alls tveka utan på nytt ta upp frågan. När det gäller den andra motionen, som Tore Nilsson och Sven Johansson har skrivit, måste jag konstatera att Tore Nilsson i sitt inlägg här från talarstolen inte berörde huvudfrågan i motionen. Motionärerna begär nämligen att riksdagen skall skärpa lagstiftningen inom giftermålsbalken i syfte att minska den enligt motionärerna alltför höga skilsmässofrekvensen. När man läser motionen, får man en känsla av att motionärerna anser att nu gällande lagstiftning är orsak till att antalet skilsmässor i dag är så pass högt som det är. Min motfråga är: Vilka bevis har motionärerna för detta? Om vi skulle skärpa den här lagstiftningen, kommer då de enskilda människorna i vårt samhälle att bli friare, lyckligare, mera harmoniska? Nej, jag tror inte det. Om vi skärper lagstiftningen i giftermålsbalken, kommer vi därigenom att skapa ett bättre samhälle? Nej, knappast. Orsakerna bakom skilsmässorna måste nog angripas utifrån helt andra utgångspunkter. I dag talar både Sven Johansson och Tore Nilsson mycket om behovet av en utvärdering. Jag tolkar deras inlägg på det sättet att de nu har insett att problemet måste lösas med helt andra medel än att skärpa lagstiftningen i giftermålsbalken. Visst, Tore Nilsson, önskar vi oss alla en utveckling mot ett mindre antal skilsmässor, men då tror jag att vi måste sätta in samhällsresurserna på helt andra områden.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
Fru talman! Jag skall bemöta Lennart Andersson när han försöker göra gällande att den här formen av utnyttjande av äktenskapsförord, boskillnad och bodelning inte förekommer. Det är faktiskt en sak som har påtalats. Jag tror inte att det här är platsen att ange några exempel, men jag skall säga så mycket till Lennart Andersson som att han kan kontakta BRÅ:s forskningsavdelning; därifrån har jag fått uppgifter, och jag utgår ifrån att Lennart Andersson också kan få det. Då kan utskottet också finna att den här verksamheten har en viss omfattning. Vi skall inte strida om hur stor omfattningen är; jag tycker det räcker att vi kan konstatera att den är så pass stor att vi behöver se över förhållandena. Det är heller inget nytt när det gäller konkurser att det är problem med återvinningsreglerna, och det problemet ligger i att tillgångar på olika sätt systematiskt har förts över från den som står som ansvarig i ett bolag till någon annan. Som jag påtalade i min inledning är det här utnyttjandet en del av ett sådant förfarande. Jag kan bara återigen uppmana Lennart Andersson att kontakta BRÅ:s forskningsavdelning, så skall han säkert få de konkreta exempel som han vill ha.
Herr talman! Jag håller med Lennart Andersson om att vi måste angripa de här problemen också på andra sätt, och det var just det jag talade om. Jag uppehöll mig i synnerhet vid motionens kläm 1 om utvärderingen.

Dessutom har ordet skärpning ibland en obehaglig klang, som om vi vore ovänliga mot människor och skulle gå brutalt till väga. Jag fattar det uttrycket som att vi skulle finna utvägar att för människor som tänker ingå äktenskap — och vi skall vara glada över att människor ingår äktenskap; vi håller på familj och hem — peka på att man på ett annat sätt än vad som har varit fallet nu måste vara beredd att ta ansvar just för barnen, för dem som får det svårast. Det var ju utvärderingen som skulle visa vad vi sedan skulle kräva i lagstiftningen, så jag tycker det är litet tidigt att påstå att vi skulle begära någonting som skulle göra det svårare för människorna att vara människor. Jag tror att om vi kan finna vägar efter utvärderingen dels för att genomföra det jag tog upp om fostran och bättre och varmare hem, dels för att på ett annat sätt betona ansvaret och nödvändigheten av att få större varaktighet i förbunden människor emellan, så skulle vi också hjälpa just de vuxna människorna. Det finns så oerhört många sårade och sargade människor, och det är så många, som har ringt eller skrivit och som jag har träffat under min långa tjänst som förkunnare, som säger att de kanske gifte sig litet tanklöst. De hart.o.m. sagt: Vi kanske skulle ha varit äldre när vi gifte oss. Allt det där kan man utvärdera. Jag törs inte säga att man skall vara äldre, men det finns frågor som man kan utvärdera för att sedan komma tillbaka, om utvärderingen visar på behovet av det vi säger som nr 2 i vår kläm.
Herr talman! Om Lennart Andersson hade läst vår motion — just den mening som Tore Nilsson nyss citerade — skulle han ha vetat att huvudmotivet var att vi skulle göra en utvärdering. Om den utvärderingen gav vid handen att man behövde ändra lagstiftningen skulle det ju vara naturligt att göra detta, för lagstiftningen har en viss betydelse för människor vid vägval här i livet. Men vad vi framför allt har framhållit är att man måste vidta olika åtgärder för att komma till rätta med detta oerhört stora problem som vi nu har i vårt samhälle. Jag nämnde just skolan. Där kan man ge ungdomar den undervisning som är nödvändig, för det är ett ansvar att gå in i familjelivet, att bli förälder — det kan inte nog poängteras.
Herr talman! Först och främst hänvisar vi i utskottets betänkande till att samhället redan i dag satsar en hel del resurser både på familjerådgivning och på föräldrautbildning. Samtidigt anges också i utskottets betänkande olika utredningar som pågår. Bl. a. har docenten Jan Trost vid psykologiska institutionen vid Uppsala universitet en undersökning på gång. Likaså har socialutskottet nyligen uttalat sig för en utredning angående ett informationssystem om levnadsförhållandena för barn och ungdom. Så det pågår redan i samhället ett visst utvärderingsarbete av det slag som motionärerna efterlyser. De bägge motionärerna försöker i dag i debatten frikoppla de två yrkandena i motionen och säga att de inte har något samband. I det andra yrkandet i motionen hemställs emellertid — jag citerar ordagrant — ”att riksdagen beslutar att hos regeringen begära att denna utarbetar förslag till ändring av giftermålsbalken i syfte att minska den alltför höga skilsmässofrekvensen”. Där är det alltså ett konkret önskemål uttalat från motionärerna att man skall ändra giftermålsbalken i syfte att minska den alltför höga skilsmässofrekvensen. Det kan jag inte tolka på annat sätt än att det måste innebära en skärpning av bestämmelserna, försvåra för människorna att skilja sig, om de har kommit till det viktiga beslutet. Vi säger från utskottets sida att vi inte tror att det avhjälper de grundläggande problemen. Tore Nilsson frågade i sitt första inlägg vilken syn vi har på äktenskapet. Det har vi nu på nytt klart redovisat från utskottet och hänvisar till vad som står i giftermålsbalken och som riksdagen ställt sig bakom tidigare, att äktenskapet är en frivillig samlevnadsform mellan två självständiga personer. Det tycker jag är en mycket bra motivering för det synsätt vi har när det gäller äktenskapet.

Herr talman! Samtidigt som de borgerliga regeringarna med allt större målmedvetenhet och i ett allt högre tempo gett sig i kast med uppgiften att urholka vårt sociala trygghetsnät och beskära den gemensamma sektorn, har de med stor idérikedom och ihärdighet med skattemedel och lånade pengar lämnat generösa bidrag till redan välbeställda grupper i det svenska samhället. Regeringarna Fälldin och Ullsten — med Bohmans nåde, måste man förstås tillägga— kommer att, om de nu över huvud taget lämnar några spår efter sig i historien, påminna om den tid då den omvända fördelningspolitiken rådde i Sverige. Deras politiska gärningar kan i stort sett sammanfattas så här: Vi har inte råd att upprätthålla den fulla sysselsättningen — det kostar för mycket pengar. Vi har inte råd att garantera tryggheten vid sjukdom — det blir alltför dyrt. Vi har inte råd att ersätta dig som slagits ut från arbetsmarknaden med mer än till ungefär hälften — vi måste strama åt. Vi harinte råd att garantera värdesäkringen av pensionerna — våra resurser är för knappa. Däremot har vi råd att utöver traditionella stödformer till höginkomsttagare, företag och andra borgerligheten närstående intresseoch påtryckningsgrupper underhålla och utvidga ett subventionssystem som gjort den svenska fondbörsen till världens största statsbidragsbörs. Äras dem som äras bör. Det var moderaterna som kom på idén till skatteoch skattefondssparandet. Men centern och folkpartiet har lydigt stigit på den moderata triumfvagnen. Det är därför inte förvånande att det i dag är en i och för sig rekorderlig centerpartist som fått uppgiften att försvara invigningen av en ny filial i det moderata kvarteret Rundgången. För vad skatteoch skattefondssparandet handlar om är ingenting annat än en gigantisk rundgång av skatteoch lånemedel. Varje insatt hundralapp i systemet kostar samhället och skattebetalarna ungefär 65 kr., och då har man definitivt inte tagit till i överkant. Som bl.a. tidningen Sparbankerna nyligen slagit fast riktar sig den här stödverksamheten i första hand till högre inkomsttagare. Skatteoch skattefondssparandet stimulerar inte sparandet hos de grupper som har litet pengar på banken och störst behov av sparande. Skattespararna har i allmänhet högre inkomst än de som inte skattesparar. Skattesparandets subventioner förstärker således inkomstskillnaderna. Det egentliga nysparandet är av allt att döma synnerligen blygsamt. Vi har fått flera bekräftelser på att vad som sker till stor del endast är en överflyttning av pengar från ett konto till ett annat. Regeringen föreslår nu i en proposition ett undantag från förbudet i aktiebolagslagen mot penninglån i syfte att möjliggöra för anställda att med hjälp av lånade pengar förvärva aktier i det långivande bolaget. Det intressanta med detta förslag är att det tillkommit på en direkt beställning från Sveriges Industriförbund. Det räcker alltså inte med att införa avdrag med 30 96 för sparande på skattefondskonto. Med det här förslaget vill man också permanenta ett system som redan fungerat en tid via generösa dispenser, nämligen att anställda skall kunna låna pengar — ofta räntefritt — för att placera dessa pengar i aktier i det egna företaget. Låt mig ta ett litet exempel för att visa att det sannerligen är andra motiv än rent företagsekonomiska som spelat in när det gäller bevekelsegrunderna för denna typ av s.k. företagsanknutna aktiesparfonder. Exemplet är hämtat från Höganäs AB. Enligt redovisade uppgifter infördes i företaget i slutet av 1981 en företagsanknuten aktiesparfond. Först erbjöds de anställda att låna pengar till 7 76 ränta för att förvärva aktier i företaget. Men lockbetet ansågs redan efter några veckor inte tillräckligt attraktivt. Då kom nya signaler, och man beslutade att lånen under 1982 skulle vara helt räntefria. Samma företag har i flera år brottats med lönsamhetsproblem. 300 arbetstillfällen försvann under 1981. I likhet med andra företag brukar Höganäsbolaget hävda att det krävs åtminstone 20 26 avkastning på en investering. Detta företag, som lånar ut pengar räntefritt, betalar självt 15 26 ränta på sin checkräkningskredit. Trots dessa synnerligen generösa förmåner har systemet i första hand lockat vissa tjänstemannagrupper att spara, men uppslutningen har långt ifrån varit den som man borde ha kunnat förvänta sig mot bakgrund av den nästan gränslösa generositet som präglar erbjudandet. Från de kollektivanställdas sida har intresset för denna sparform av naturliga skäl varit ytterst begränsat. Exemplet visar, tycker jag, med all önskvärd tydlighet att det är andra motiv än företagsekonomiska som ligger bakom den utvidgning av lånekarusellen som vi i dag har att ta ställning till. Denna utvidgning ter sig som synnerligen tvivelaktig också mot den bakgrunden att det har aviserats, eller åtminstone antytts, från budgetoch ekonomidepartementet att systemet sannolikt kommer att behöva omprövas. Avrealekonomiska skäl tvingas den regering som kommer att ha ansvaret i det här landet efter valet att avskaffa de här generösa subventionerna. Också den nuvarande borgerliga regeringen har alltså gett en antydan om att så blir fallet, till moderaternas stora förtret. Det skulle vara värdefullt om Martin Olsson kunde ge några klarläggande besked på den punkten. Det bör noteras att de stora löntagarorganisationerna och Svenska Sparbanksföreningen avstyrkt regeringsförslaget. Det har man gjort utifrån helt realistiska utgångspunkter. Ett system som innebär att man med lånade medel kan skaffa sig generösa skattemässiga fördelar utan att förmånerna jämställs med annan skattepliktig inkomst av tjänst kan aldrig i längden försvaras och upprätthållas. Lika orimligt ter det sig för den i ekonomiska frågor någorlunda välorienterade medborgaren att man med hjälp av lånade medel skall stödja den egna aktiekursen. Kritiken på den sistnämnda punkten berörs inte med ett enda ord i propositionen. De nu genomförda urholkningarna av låneförbudet medför, som bl.a. TCO påpekat, också risker för långivarens fordringsägare. Inte heller detta är ägnat att befrämja förutsättningarna för en högre investeringsvolym. Också Svenska Sparbanksföreningen framför kritik av mycket stort principiellt intresse. Man betraktar systemet som ett ofullgånget provisorium, som understryker den från socialdemokratiskt håll ofta framförda uppfattningen om behovet av skattemässig neutralitet mellan aktiesparande och banksparande samt ifrågasätter det rimliga i att underlätta en växande kreditgivning utanför den reglerade kreditmarknaden. Just kreditmarknaden utanför banksystemet, inte minst den grå kreditmarknaden, har som bekant haft gyllene tider under de borgerliga regeringarna. Det finns enligt vår mening inga sakliga motiv för att stimulera en ytterligare utveckling på det här området. Herr talman! Efter denna kritik emot ett orättvist, inkonsekvent och samhällsekonomiskt sett illa genomtänkt regeringsförslag finns det skäl att understryka socialdemokratins positiva inställning till ett ökat hushållssparande. Vi har vid flera tillfällen lagt fram konkreta förslag till sparstimulanser. Förslagen har som utgångspunkt haft fördelningspolitisk rättvisa och en utformning som främst tagit sikte på den stora gruppen småsparare. Bl. a. har vi föreslagit en förbättring av det s.k. sparavdraget. I vår syn på sparandet ligger också en positiv inställning till en breddning och en jämnare fördelning av det enskilda aktiesparandet. Det måste emellertid då utformas på ett sådant sätt att det inte leder till oönskad förmögenhetstillväxt hos en liten grupp eller till konstlade kursrörelser på den svenska fondbörsen. Dagens regeringsförslag uppfyller inte på någon punkt de krav som måste ställas på rättvisa och solidariskt utformade sparsystem. Socialdemokraterna avvisar alltså såväl regeringens förslag om att andelar i aktiefonder och aktiesparfonder skall undantas från tillämpningsområdet för aktiebolagslagens regler om förbud mot penningslån som det föreslagna undantaget från låneförbudet vid anställdas aktieförvärv i det långivande företaget. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Utgångspunkten för den här debatten är egentligen inte någon regeringsproposition utan en skrivelse från Industriförbundet. Det är nämligen på det viset att Sveriges Industriförbund i en skrivelse till industridepartementet bl.a. föreslog att undantag från låneförbudet i fråga om lån från ett aktiebolag skall medges för lån till bolagets anställda just i syfte att dessa skall kunna förvärva aktier i bolaget eller i anrat bolag inom samma koncern. Det är med anledning av den skrivelsen som regeringen har lagt fram förslaget om att göra undantag från låneförbudet och därigenom tillgodose Industriförbundets krav. Det är alltså ett ganska direkt beställningsarbete som regeringen här har gett sig in på. Jag vill påstå att detta är ett ovanligt oblygt exempel på hur regeringen verkställer beställningar från kapitalägarna och deras organisationer. Det bör också noteras — vilket även Bengt Silfverstrand påpekade — att de fackliga organisationerna LO och TCO, som representerar en överväldigande majoritet av de vanliga lönarbetarna, går emot detta förslag. Industriförbundets och regeringens förslag är ingenting annat än ett försök att binda upp lönarbetarna genom individuella ägarintressen i bolagen, vilka skall syfta till att ge lönarbetarna en känsla av intressegemenskap med de stora kapitalägarna. Det är självklart att det inte existerar en sådan intressegemenskap. Det blygsamma aktieägande som en enskild lönarbetare skulle kunna skaffa sig ger bara en viss ekonomisk uppbundenhet, inte något inflytande. Däremot ger det här föreslagna undantagandet bolagen stora möjligheter att exempelvis stödköpa sina egna aktier och därigenom stödja aktiekursen med egna medel. Det föreslagna systemet kommer också att gynna det som vänsterpartiet kommunisterna i andra sammanhang skarpt har kritiserat, nämligen aktiefondssparandet. Det har till främsta syfte att gynna de mest välavlönade. Regeringsförslaget innebär att ett företag skall få ställa en del av sina tillgängliga likvida medel till förfogande för att aktier skall kunna byta ägare. Det kan i sig höja aktiekurserna, men det får också den effekten att företagen begränsar sina möjligheter att använda de likvida medlen till produktiva investeringar. Man spär alltså på spekulationsekonomin ytterligare. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår därför att det av regeringen och Industriförbundet framlagda förslaget om undantag från låneförbudet avslås. I stället menar vi, i likhet med vad LO anfört i sitt remissvar, att den typ av låneverksamhet som berörs i Industriförbundets skrivelse på ett entydigare sätt än f. n. bör förbjudas i aktiebolagslagen. I denna fråga har socialdemokraterna och vpk samma syn. Det är därför inte någon skillnad på kraven i vår motion och de krav som har rests i de socialdemokratiska reservationerna. Vi kan dessutom — inte utan viss tillfredsställelse — konstatera att socialdemokraterna också har ansett att de bör stödja vpk:s yrkande att man skall undanröja osäkerheten om huruvida låneförbudet omfattar andelar i aktiefonder och aktiefondssparande eller inte.

Herr talman! Det enskilda sparandet behöver stimuleras och underlättas på olika sätt. Det gäller särskilt sparande som ger riskvilligt kapital i vårt näringsliv, främst sparande i aktier. Det är viktigt att man undviker maktkoncentration i näringslivet och försöker åstadkomma en bred spridning av ägandet. Inte minst anställdas förvärv av aktier i det egna företaget kan medverka till en sådan spridning, samtidigt som det stärker de anställdas inflytande och känslan av samhörighet med företaget. Enligt de tre icke socialistiska partiernas uppfattning finns därför starka skäl för att stimulera de anställdas intresse för förvärv av aktier i det egna företaget. Som har framgått av de båda föregående anförandena liksom av motionerna och reservationerna i detta ärende har emellertid socialdemokraterna och vpk en i grunden annan inställning till dessa frågor i och med att de i stället för att stimulera det enskilda sparandet vill främst gynna det kollektiva sparandet. Jag skulle vilja ta upp litet om detta, men eftersom jag bara har sex minuter för detta anförande, kanske det inte är möjligt. Jag får återkomma senare. Aktiebolagslagen innehåller ett låneförbud. I syfte att underlätta aktieförvärv har regeringen föreslagit visst begränsat undantag från låneförbudet. Huvudregeln — och det finns anledning att betona detta — blir alltjämt bestämmelserna om låneförbud, bl.a. gällande lån för förvärv av aktier i bolaget eller i annat bolag i samma koncern. Men från denna huvudregel föreslås nu visst undantag för de anställda i bolaget. Under vissa förutsättningar skall de anställda få lån för förvärv av aktier i det egna bolaget. Jag vill nu ange dessa förutsättningar. 3. Låneerbjudandet skall rikta sig till minst hälften av de anställda. 4. Lånet skall återbetalas inom fem år genom regelbundna amorteringar, vilket leder till ett verkligt sparande. 6. Slutligen skall det föreslagna undantaget från låneförbudet ej gälla personer som ingår i bolagsledningen. De anställdas representanter i bolagsstyrelsen behandlas dock på samma sätt som övriga anställda. Undantaget från låneförbudet är alltså begränsat för att inte kunna missbrukas. När socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna nu vänder sig så kraftigt mot förslaget, finns det anledning att erinra om dispensmöjligheterna i den del av låneförbudet som nu föreslås upphävd. Länsstyrelsen kan nämligen på ansökan medge undantag från bestämmelsen om låneförbud, om det vid förvärv av aktier i bolaget är påkallat av särskilda omständigheter eller om det i annat fall föreligger synnerliga skäl. Dispens från låneförbudet har regelmässigt lämnats då det varit fråga om lån till ett större antal av de anställda. Utöver syftet att underlätta de anställdas förvärv av aktier i det egna bolaget undviks genom regeringens förslag det nuvarande dispensförfarandet, som ofta innebär en onödig administrativ omgång för berörda myndigheter och enskilda. Det andra förslaget i propositionen är att innehav eller förvärv av andeli en aktiefond eller i en icke företagsanknuten aktiesparfond inte skall omfattas av låneförbudsreglerna. Enligt majoriteten i lagutskottet och majoriteten i finansutskottet, som har yttrat sig över förslagen, skiljer sig innehav av andel i aktiefond och aktiesparfond i många avseenden från direkt ägande av aktier. Jag vill bl.a. nämna att fonderna är underkastade stränga krav på ett väl fördelat innehav av aktier och andra värdepapper. Högst 10 96 av en fonds värde får utgöras av aktier i ett och samma bolag. Vidare gäller att innehavet av aktier i ett bolag får representera högst 5 90 av röstvärdet för samtliga aktier i det bolaget. Med hänsyn till de krav som ställs på dessa fonder saknas enligt vår mening anledning att jämställa andelar i dessa fonder med aktier. Företagsanknutna aktiesparfonder bör däremot enligt vår uppfattning jämställas med aktier, eftersom dessa fonder äger aktier endast i det egna bolaget. Vi avvisar därmed den moderata motionen om att dessa fonder skall behandlas på samma sätt som icke företagsanknutna aktiesparfonder. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag konstatera att de av regeringen framlagda förslagen, som tillstyrks av majoriteten i såväl lagutskottet som finansutskottet, är avsedda att underlätta och stimulera det enskilda sparandet och det enskilda och spridda ägandet. Låneförbudet blir alltjämt huvudregel i aktiebolagslagen, men undantag görs med de klara begränsningar som jag har angivit.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
Herr talman! Det behöver kanske inte ordas så mycket om Martin Olssons försvarstal för det här förslaget, som innebär att lönarbetarna skall satsa pengar för att stödja storkapitalisterna. Jag noterar bara att Martin Olsson talade om att han vill sprida maktkoncentrationen i det här landet. Jag vill då upplysa om att under den tid som Martin Olsson och hans borgerliga partivänner haft majoriteten i riksdagen och därigenom också regeringsmakten har, vare sig Martin Olsson vill tillstå det eller inte, hans ideologiska fränder, dvs. de stora, privata kapitalägarna, ökat maktkoncentrationen i Sverige. Jag kan nämna exemplet Beijer-Volvo, men det finns många fler. När Martin Olsson talar om att vilja sprida maktkoncentrationen, talar han med två tungor, för inte har Martin Olsson eller hans partiledare gjort något för att förhindra den maktkoncentration som äger rum i den svenska storfinansen.
Herr talman! Jag noterar att Martin Olsson förbigår den fråga som jag ställde till honom. Jag bad honom att kommentera det förhållandet, att det har antytts från budgetoch ekonomidepartementet att man där har kommit tillinsikt om det samhällsekonomiskt omöjliga att i längden upprätthålla den här sparformen. Det vore värdefullt att få detta bekräftat, för det har tid efter annan framskymtat att det råder olika uppfattningar i den här frågan mellan mittenpartierna å ena sidan och moderaterna å den andra. Det skall inte lyckas Martin Olsson att med termer som icke-socialistiska partier och liknande ställa gemensamt sparande i motsatsförhållande till ett hushållssparande. Jag har fullkomligt klart talat om var socialdemokraterna står i den frågan. Vi vill stimulera såväl det gemensamma som det enskilda sparandet. Vi konstaterar att såväl det gemensamma sparandet, exempelvis i AP-fonden, som det enskilda sparandet minskat under de borgerliga regeringsåren. Hushållens sparkvot minskar, samtidigt som skatteoch skattefondssparandet ökar kraftigt. Det vore mycket värdefullt att få veta hur Martin Olsson motiverar det här förslaget — några motiveringar finns nämligen inte heller i propositionen. Tala om vilka samhällsekonomiska vinster vi kan göra och hur vi skapar rättvisa i sparandet genom förslaget! På vilket sätt utjämnar förslaget förmögenhetsskillnaderna i det svenska samhället? På vilket sätt får de anställda i LM, Fagersta och Electrolux, där aktiernas värde är nere i vad som motsvaras av en tusendels röst, mer att säga till omi sina företag? Jag tycker vi skall föra den sakdiskussionen nu, och icke försöka ställa gemensamt sparande i motsatsförhållande till enskilt sparande. Båda sparformerna behövs.
Herr talman! Jag vill betona att det ärende vi behandlar gäller ändringar i aktiebolagslagen vad det gäller låneförbudet. Jag vet inte om det är lämpligt att låta debatten svälla ut till en debatt om makten i företagen, om sparandet i samhället osv. Jag hoppas att Bengt Silfverstrand förlåter mig för att jag under de sex minuter som stod till mitt förfogande inte så mycket kommenterade hans många frågor och de angrepp som han riktade mot mig i sitt första anförande. Jag tror att det behövs en saklig redovisning av det här ärendet, och jag försökte i mitt inlägg att redovisa de sakförhållanden som gäller och de ändringar i lagstiftningen som föreslås och de begränsningar som därvidlag föreslås för att man skall undvika varje form av missbruk. Sedan har det framskymtat att det skulle vara negativt att det är en skrivelse från Industriförbundet som ligger till grund för propositionen. Varje organisation i vårt samhälle har väl rätt att göra framställningar till regeringen när man i sin verksamhet finner att det behövs en större eller mindre lagändring. Jag tycker att vi skall vara glada för att det är så i vårt samhälle. Den framställning som kom från Industriförbundet har på sedvanligt sätt remissbehandlats. Remissutfallet är väl något blandat, men det är ganska positivt. Regeringen föreslår en rad begränsningar, som Industriförbundet inte tänkt på, och därför kan man säga att det finns ett rätt brett stöd för detta förslag. När det gäller frågan om aktiesparandet har både Tommy Franzén och Bengt Silfverstrand mera inriktat sig rent allmänt på om vi skall ha ett skattesparande och skattefondsparande på det sätt som nu gäller. Man hänvisar till att någon skulle ha sagt att det kanske bör övervägas. Det är väl så att vi åtminstone på det ekonomiska området inte fattar några beslut som inte förr eller senare får lov att omprövas med hänsyn till utvecklingen och med hänsyn till ändrade förhållanden, osv. Så har det varit, och så utgår jag från att det kommer att bli. Viktigt sett ur regeringspartiernas synpunkt är att finna olika former för att stimulera det enskilda sparandet. Eftersom det enskilda sparandet bl.a. på grund av inflationen har upplevts som mindre attraktivt har olika sparstimulanser varit särskilt motiverade. Jag vill betona att sparstimulansen i skattesparandet och skattefondssparandet är lika stor oberoende av om man har stor inkomst eller liten inkomst. Den står alltså inte i proportion till den progressivitet vi har i beskattningen, eftersom det är ett direkt avdrag på skatten. Vi har här en skillnad från annan stimulans till sparande, t.ex. då det gäller statens sparobligationer, som ju infördes redan på socialdemokratisk tid och där den skattefria bonusen otvivelaktigt får större värde om jag har en större inkomst än om jag har en lägre inkomst. Säg därför inte att skattesparandet och skattefondssparandet skulle vara negativt ur fördelningspolitisk synpunkt. Det förvånar att socialdemokraterna när de talar i denna fråga börjar övergå till en vokabulär som tidigare endast använts av vänsterpartiet kommunisterna. Man kan läsa i den motion som utskottets socialdemokrater väckte med anledning av propositionen, att Industriförbundets begäran ingår som ett led i en målmedveten strävan att med alla tillgängliga medel, även tvivelaktiga, öka människors intresse för aktieköp. Jag tycker att man borde avstå från sådana överord liksom från de olika typer av överdrifter som hittills framförts i denna debatt. Jag tror att det var Bengt Silfverstrand som sade att jag var utsedd av moderaterna att företräda utskottet i denna fråga. I utskottet hade vi i anledning av propositionen motioner från moderaterna, från socialdemokraterna och från vänsterpartiet kommunisterna att behandla. De enda som inte motionerade och som alltså före utskottsbehandlingen ställde upp för regeringsförslaget var de båda regeringspartierna, centern och folkpartiet. Därför utgår jag från att alla, utom möjligen Bengt Silfverstrand, ser det som naturligt att någon från regeringspartierna företräder utskottsmajoriteten i denna fråga. Sedan hoppas jag att den här överläggningen ändå har redovisat att de lagändringar som vi nu har att ta ställning till är kringgärdade med många begränsningar. Jag räknade hastigt upp dem i mitt anförande. Jag hoppas att det har noterats att vi inte så att säga öppnar alla fördämningar här — det låter ungefär så när man hör kritikerna. Läs igenom de noggranna begränsningar som finns i lagförslaget och som är avsedda att se till att möjligheten utnyttjas på ett rättvist sätt och är öppen för alla anställda — minst hälften av de anställda skall få erbjudande, och samtidigt gäller begränsningen till två basbelopp. Jag vill också betona att det här innebär en form av sparande. Om jag som anställd får låna 35 000 kr. att amorteras på fem år innebär det att jag får lov att amortera, alltså spara, 5 000 kr. om året. Det är alltså ett faktiskt sparande.
Herr talman! Med anledning av Martin Olssons senaste inlägg vill jag säga att det vore bra om han bestämde sig för vilket plan debatten skall föras på. Antingen får den begränsas — som han själv var inne på — till den ändring i aktiebolagslagen som det gäller rent konkret, eller också får den även inrymma maktfrågorna. Och det var faktiskt inte bara jag och Bengt Silfverstrand utan i allra högsta grad Martin Olsson som knöt an till frågan om maktkoncentration i den här debatten och tog upp frågan om spridning av makten.

Det är heller ingen tillfällighet att det tidigare har införts ett låneförbud i aktiebolagslagen, och det är inte heller någon tillfällighet att den borgerliga regeringen vill ta bort vissa delar av den.
Herr talman! Martin Olsson talade om ett brett stöd för regeringsförslaget. Men är det verkligen, Martin Olsson, ett brett stöd för ett förslag när de två stora löntagarorganisationerna, LO och TCO, avstyrker det? Är det verkligen ett brett stöd för ett förslag när Svenska sparbanksföreningen anför mycket kritiska synpunkter mot detsamma? Föreningen konstaterar att det är ett provisorium och att det inte är rimligt att behandla banksparande och aktiesparande på olika sätt. Man brukar ibland — Martin Olsson har också försökt sig på det konststycket — omhulda de fria marknadskrafterna. Men just på den punkten framgår ihåligheten i och konsekvensen av det här förslaget. Jag vill i det avseendet gärna återge vad LO har sagt om förslaget. Själva tanken med aktiemarknaden är att det riskvilliga kapitalet där skall prövas och slussas till det företag som av externa bedömare anses ha de ekonomiskt bästa framtidsutsikterna. I det företagsanknutna systemet har hela denna marknadsfunktion satts ur spel, genom att kapitalet slussas till aktier i ett på förhand givet företag. Nu är det på tiden att man bestämmer sig. Vilka syften har man egentligen med förslaget? Man har inte uppnått något nysparande att tala om med förslaget, man har inte uppnått någon utjämning av förmögenhetsskillnaderna och man har icke lyckats bryta maktkoncentrationen. Vad är det egentligen som har föranlett den borgerliga regeringen att lägga fram det här förslaget? Martin Olsson säger att förslaget skall omprövas med hänsyn till utvecklingen. Då är det mycket viktigt att han preciserar sig. Hur har utvecklingen varit? Har systemet uppfyllt de krav och målsättningar som de borgerliga partierna ställt upp? Jag ställer än en gång frågorna: Är Martin Olsson nöjd med systemet? Utjämnar det förmögenhetsskillnaderna, urholkar det maktkoncentrationen, är det bra för samhällsekonomin, är det rimligt att varje sparad hundralapp kostar samhället och skattebetalarna 65 kr.? Till sist vill jag rätta till en felaktighet i Martin Olssons plädering. Han sade att systemet var rättvist — oavsett inkomst — eftersom själva avdraget var en s.k. sparskattereduktion, dvs. det drogs från slutskatten. Det finns en annan subvention i det här systemet, nämligen avkastningen på de pengar som sätts iniskattefondsparandet. Den avkastningen är, Martin Olsson, skattefri. Det innebär störst förmån för dem som har hög marginalskatt och för dem som redan utnyttjar sparavdraget eller har tillräckligt stort underskott i förvärvskällan kapital. Inte ens på den punkten lyckades han alltså uppbringa några hållfasta motiv för lånekarusellen.
Herr talman! Kom ihåg att det lagförslag som vi nu diskuterar öppnar möjligheter till att ge lån till förvärv av aktier i det egna företaget. Det är helt frivilligt om företaget vill göra erbjudandet, och det är helt frivilligt för de anställda att utnyttja erbjudandet. När man hör kritikerna låter det nästan som om det vore någonting som de anställda skulle tvingas in i. De båda opponenterna håller sig mest vid det som kanske är perifert i själva lagförslaget. Låt mig tillgodose Tommy Franzén genom att säga några ord om maktkoncentrationen. Jag utgår från att Tommy Franzén är väl medveten om att centerns grundläggande inställning är att vi skall undvika maktkoncentration i vårt samhälle. Vi skall ha ett spritt ägande. Vi skall ha företag med olika ägandeformer— privata, samhälleliga och kooperativa —, vi vill skapa bättre förutsättningar för arbetarkooperativa företag osv. Den här frågan är ett led i att stimulera till ett bredare aktieägande. Ett aktieägande som successivt blir allt bredare måste utan tvivel vara till fördel för strävandena att minska maktkoncentrationen i vårt samhälle. Det är alltså en av anledningarna till lagförslaget. Samtidigt är det en anledning att stimulera till sparande. Å ena sidan talas det om — jag kommer inte ihåg vem av er som sade det — att förslaget inte ger något sparande. Det var förmodligen Bengt Silfverstrands uttryck. Tommy Franzén säger något om att företaget vill ta hand om de anställdas kapital. Antingen blir det ett sparande eller också blir det inte något sådant. Jag har klart sagt att utnyttjande av lånemöjligheterna för aktieförvärv innebär ett sparande. Även om man till en början lånar för att finansiera aktieköpet, är det ett sparande i och med att man på fem år måste amortera lånet.

Självfallet skär det sig när det gäller de politiska ställningstagandena. Framför allt är det väl inom organ där socialdemokrater har kunnat bestämma remissyttrandets utformning som man har gått emot förslaget. Det råder inget tvivel om att 20 26 på skattesparandet och 30 26 på skattefondssparandet innebär ett skatteavdrag som är värt lika mycket oberoende av om vederbörande har hög eller låg inkomst. Sparandet påverkas alltså inte av progressiviteten i beskattningen, till skillnad från, som jag nämnde, vad fallet är vid de sparobligationer som ges ut för att täcka statens upplåning. Dessa sparobligationer har getts ut synnerligen länge — de infördes ju under den socialdemokratiska tiden. Jag har inte kritiserat denna form av sparande men har gjort jämförelser, eftersom den nu aktuella sparformen kritiserats så hårt. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare. Förslaget innebär en mindre begränsning av det låneförbud som finns i aktiebolagslagen och som skall finnas även i fortsättningen. Jag vill betona att det hittills har funnits dispensmöjligheter, och, såvitt jag vet, har ingen kritiserat dessa. Enligt uppgift har dispenser regelmässigt getts, när dispens sökts på ungefär de grunder som det är fråga om i det här lagförslaget.
Herr talman! Låt mig bara konstatera att Martin Olsson inte på någon punkt har kunnat ge en hållbar motivering för fördelarna i det här systemet för den enskilde som går in i det och tar oerhört stora risker, eftersom subventionerna är av den omfattningen att de i längden icke kan upprätthållas. I rättvisans namn bör man tala om detta för människorna och inte, med det här förslaget, gå ytterligare ett steg mot en utvidgning av systemet. Ju mer man utvidgar det, desto större blir fallet, när vederbörande — oavsett vilken regering vi har — efter valet tvingas till omprövning på den här punkten. Sedan skall vi slå fast någonting fullkomligt klart. Martin Olsson talar bara om avdraget som sådant. Det är korrekt att det är någorlunda rättvist utformat. Det har samma utformning som det sparskatteavdrag som socialdemokraterna vill förbättra, vilket med tanke på den skrala samhällsekonomin inte innebär att 30 26 subvention är motiverad. Lika klart är att avkastningen är skattefri, och det gynnar personer med högre inkomster. Til syvende og sidst blir det också en förmögenhetstillväxt, åtminstone när det gäller en del av de här aktierna. Den är också skattefri. Detta kan inte sägas vara ett system som är neutralt, rättvist och solidariskt utformat.

Herr talman! Jag hoppade inte över frågan helt utan talade något om vår grundläggande inställning då det gäller att minska maktkoncentrationen och sprida ägandet. Låt mig till Bengt Silfverstrand säga: Å ena sidan uppges det vara fördelaktigt att det finns ett skattefondssparande, eftersom det gynnar vissa. Å andra sidan vänder sig Bengt Silfverstrand mot ett lagförslag, som skulle öppna vägarna för flera att delta i något som Bengt Silfverstrand menar är fördelaktigt för den enskilde. Och är det fördelaktigt för den enskilde med ett sparande, är det även fördelaktigt för samhället. Vi vet att ett sparande behövs — vi kan diskutera under vilka former det skall ske. Från vårt håll har vi den principiella inställningen att det är värdefullt att den enskilde disponerar sitt sparande och kan besluta om det. Jag vet att bakom den negativa inställningen till det förslag som nu föreligger liksom när det gäller förslag till andra sparstimulerande åtgärder som de icke-socialistiska regeringarna framlagt ligger farhågor från socialdemokratiskt håll för att människors tilltro till kollektivt sparande i form av löntagarfonder inte skall bli tillräckligt stor. Jag tycker inte att Bengt Silfverstrand och hans partivänner borde vara så ängsliga för att människor får en valfrihet när det gäller att spara och att man även stimulerar sparande. Jag hoppas, herr talman, att vi snart kan avsluta denna debatt. Jag tycker att vi på ett rätt tydligt sätt har visat hur olika utgångspunkter vi har när det gäller sparandet, kapitalbildningen och inflytandet i samhället. Vi som står bakom det förslag som regeringen har lagt fram och som lagutskottet har ställt upp för vill fortsätta att på olika sätt stimulera och underlätta det enskilda sparandet.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
Herr talman! Vi skall inte sätta upp ett motsatsförhållande mellan banksparandet och sparandet i aktier. Vi skall komma ihåg att vi har både skattesparandet, som är banksparande, och skattefondssparandet, som är sparande i aktier. Vi stimulerar alltså båda dessa sparformer eftersom de är viktiga. Det är väsentligt att människorna har valfrihet, att de som vill spara i bank stimuleras till detta, att de som vill spara i aktiefonder stimuleras och att även de som vill spara i aktier i det företag de är anställda i uppmuntras.

Herr talman! Som framhållits i motion 1981/82:1589 innebär årets relsen och yrkesbudgetpropostion direkta nedskärningar för såväl arbetarskyddsstyrelsens inspektionen som yrkesinspektionens verksamhet. Detta sker utan att något förslag redovisas till effektivisering av verksamheten. Som framhållits i motionen bör riksdagen anvisa de medel som behövs för att förhindra en nedskärning av nuvarande personalstyrka och verksamhet. Det får inte vara på det sättet att nitet att spara går ut över verksamhet som är så viktig för den enskilda arbetstagaren ute i vårt land. För att fullfölja arbetsmiljöförbättringarna och de intentioner som finns i motionen fordras ytterligare satsningar på två prioriterade områden. Det ena är inspektionen på de mindre arbetsställena. Det behövs 35 nya inspektionstjänster för att klara detta. Deras huvudsakliga syfte är att förbättra tillsynen av de mindre arbetsställena. Det andra området är utarbetandet av föreskrifter för arbetsmiljön. Detta tar alltför lång tid och eftersläpningen är för stor inom det här området. En effektivisering och förbättring är nödvändig. Som vi ser det måste en personalförstärkning till för att klara av det föreskriftsarbete som oundgängligen måste fram. Och för det ändamålet bör det anvisas ytterligare medel. Vi anser att man här borde inrätta tio nya tjänster. I budgetpropositionen framhålls behovet av besparingar och omprioriteringar. Det framhålls också att det inte innebär en sänkning av regeringens ambitioner beträffande arbetsmiljöverksamheten. Utskottsmajoriteten ansluter sig till detta uttalande utan att vare sig utskottsmajoriteten eller föredragande statsråd har pekat på hur man inom de ramar som har föreslagits skall kunna klara verksamheten inom de här berörda områdena. Till socialutskottets betänkande har fogats två socialdemokratiska reservationer. Enligt reservanternas mening får man inte driva sparsamheten så långt att ambitionerna beträffande arbetsmiljöverksamheten sänks. Utskottsmajoriteten är tydligen av den åsikten att man kan göra detta. Reservanterna accepterar inte det utan föreslår i reservation 1 att ytterligare 4 milj.kr. anslås. I reservation 2 krävs att ytterligare 6 milj.kr. anvisas för att förstärka yrkesinspektipnen. Reservanterna vill inte acceptera att man skär ner den nuvarande personalstyrkan och verksamhetsnivån. Enligt reservanternas mening kommer man, om budgetpropositionens och utskottsmajoritetens förslag fullföljs, att drabbas av nedskärningar på ett verksamhetsområde som är oerhört viktigt. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! I motion 1115 har vi lagt fram 15 förslag av grundläggande betydelse för arbetsmiljön. Ett av dem, nr 8, behandlas i detta betänkande. Vpk kräver en utredning med direktiv att snabbt föreslå åtgärder mot långsamheten i arbetarskyddsstyrelsens framläggande av föreskrifter. Kravet har sin grund i arbetsmiljöns utveckling under senare år. Då kan man kanske säga att den fysiska arbetsmiljön delvis har förbättrats men att den psykosociala, som det talas om, totalt sett har försämrats. Arbetsmiljön har således sammantaget inte förbättrats i den grad som har varit och är nödvändig. Arbetet med föreskrifter grundar sig naturligtvis på de lagar som finns. När denna lag stiftades var vpk kritiskt på många punkter. Den innebar visserligen en framgång på vissa områden, men på andra var det på stället marsch. Lagen bygger på klassamarbete. Det lokala arbetsmiljöarbetet har inte fått mycket bakom ryggen mer än att skyddsombuden till viss del har fått rätt att stoppa arbetet. Fackföreningarna fick inga avgörande, konkreta maktbefogenheter, och problemen med arbetstakt, jäkt och stress hamnar i stort sett utanför lagstiftningen. Lagen är en ramlag, och man har överlämnat allt konkret arbete till arbetarskyddsstyrelsen. En del av ansvaret för att vi inte har fått de föreskrifter som man hade förväntat sig måste läggas på arbetarskyddsstyrelsens ledning. Den har inte förmått fylla ramlagen med det innehåll som svarar mot grundpelarna i arbetsmiljölagen. Vi från vpk har varit starkt kritiska till denna ramlag, och det är vi fortfarande. När demokratiska organ överlåter åt administrativa att uträtta det konkreta föreskriftsarbetet, så frånhänder man sig det politiska ansvaret. Arbetarskyddsstyrelsen är en stor myndighet, och den dominerar allt vad som händer på arbetsmiljöområdet i dag. Den har en mängd yrkesinspektionsdistrikt och utfärdar som sagt föreskrifter och anvisningar. Den är sammansatt av arbetsmarknadens parter, men även riksdagsmän och folk från kommunoch landstingsförbund ingår. Eftersom arbetsmiljölagen är grundad på klassamverkan tenderar arbetarskyddsstyrelsens arbete att gå mot samförståndslösningar. Vi anser, vilket vi framhåller i en motion som behandlas vid en senare tidpunkt, att arbetarskyddsstyrelsen består av en majoritet av fackliga företrädare, något som både LO och TCO en gång krävde. Det kan finnas organisatoriska orsaker till att det går så långsamt med att få fram dessa föreskrifter. Att det tar så lång tid beror också på denna ramlags konstruktion. Låt mig ge några exempel. Till att börja med handlar det om de organisatoriska och sociala riskerna, dvs. de psykosociala riskerna. Arbetarskyddsstyrelsen har inte på något sätt kunnat dokumentera de vackra målsättningarna. De dokument som finns är i stor utsträckning kastrerade. De har kommit till efter segslitna förhandlingar mellan SAF och arbetarskyddsstyrelsen. Det har naturligtvis varit logiskt att från SAF hårdnackat försvara den i grunden odemokratiska ordning som råder på arbetsplatserna när det gäller att bestämma över hur arbetet skall läggas upp. Det borde egentligen vara en självklarhet att arbetarskyddsstyrelsen utfärdade klara bestämmelser beträffande skiftarbete, ensamarbete osv. Likaså borde man utfärda klara regler för personalpolitik, arbetsledning, löneformer och allt som hör dit. Reglerna skulle vara klart inriktade på att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Ett annat exempel kan tas ur den s.k. gränsvärdeslistan. Också där är det en hård dragkamp när det gäller de medicinska forskningsrön som kommer fram och de ekonomiska faktorer som framför allt arbetsköparna hävdar. På detta område utför SAF ett mycket avancerat och duktigt arbete för att förhindra ordentliga föreskrifter. Det tar lång tid att få fram gränsvärdelistor, och de har i många fall manglats utifrån ekonomiska värderingar. Socialutskottet skrev med anledning av ett vpk-yrkande från föregående år att man skulle ha goda säkerhetsmarginaler vid gränsvärdesättningen, och utskottet hoppades att arbetarskyddsstyrelsen skulle uppmärksamma detta. Såvitt jag kan se har arbetarskyddsstyrelsen hittills inte ”uppmärksammat” att dokumentera de säkerhetsmarginaler man har. Jag förmodar att det är Svenska arbetsgivareföreningen som ser till att marginalerna blir i stort sett obefintliga, med dagens sätt att fastställa föreskrifter. Det gäller också t.ex. i fråga om fysiska belastningar och de olägenheter och risker som våra kamrater på arbetsplatserna utsätts för av ekonomiska skäl. Den forskning som bedrivs på området ger heller inte resultat i form av föreskrifter från arbetarskyddsstyrelsen. Herr talman! Det är allvarligt att arbetarskyddsstyrelsen har en sådan här makt. Nu har utskottet varit på arbetarskyddsstyrelsen och fått försäkringar om att föreskriftsarbetet skall gå bra. Då inställer sig frågan: I vilken form kommer det att gå bra? Är det inom den begränsade delen som gäller lagens tillämpning i dag? Hittills har SAF kraftfullt kunnat stoppa föreskrifter som haft avgörande betydelse. Vi kan framför allt se att gränsvärdelistan, föreskrifter om asbest, lösningsmedel och många andra ämnen har försenats. Människor som varit direkt berörda har fått vänta på föreskrift efter föreskrift, och det har inte varit organisatoriska och tekniska lösningar som legat i vägen, utan det är långvariga förhandlingar och segslitna kompromisser i arbetarskyddsstyrelsens grupper som ligger bakom här. Därför ställer man frågan: Är det inte vettigt med en utredning för att se om det finns hinder i vägen — och vilka dessa i så fall är — som gör att föreskrifterna inte kommer fram i den tid som de borde komma, och vad detta långa kompromissande i arbetarskyddsstyrelsen kostar i arbetsmiljö och arbetsskador? Jag yrkar bifall till vpk-motionen i berörd del.

Herr talman! Arbetarskyddet har byggts ut kraftigt under senare år. Arbetarskyddsverkets personal har fördubblats under 1970-talet, och genom 1978 års arbetsmiljölag har vi fått en modern lagstiftning som ger de grundläggande reglerna för arbetsmiljöarbetet. Vi har börjat att bygga upp datoriserade informationssystem, och forskningen har utvidgats. Men man kan naturligtvis inte varje år göra lika stora ökningar, och till slut kommer man till en punkt där arbetarskyddsverket liksom andra statliga myndigheter får lov att försöka effektivisera sitt arbete och få utrymme för ökade insatser inom begränsade resurser. Redan i förra årets budgetproposition framhölls att arbetarskyddsverket nu måste genomföra besparingar och omprioriteringar, och det förslag som då lades fram godtogs enhälligt av riksdagen. I år skärps den här hållningen. Arbetarskyddsverket får i stort sett acceptera det s.k. huvudalternativet i budgetarbetet, dvs. att man får prisoch löneomräkningar men måste reducera med 2 96. Det innebär naturligtvis inte att ambitionerna sänks, utan bara att arbetarskyddsverket underkastas samma krav på att effektivisera sitt arbete som gäller statsförvaltningen i övrigt— och som f. ö. gäller all verksamhet i vårt land. Vi utgår från att en viss höjning av produktiviteten skall äga rum varje år. Det finns också belägg för att arbetarskyddsstyrelsen arbetar på det här sättet. Man har gjort en översyn av verkets administrativa funktioner som följs upp med en rad olika delprojekt. I enlighet med ett regeringsbeslut utarbetar man också ett system för verksamhetsinriktad budgetering. Man genomför avgiftsbeläggning av viss granskningsverksamhet vid styrelsens tillsynsavdelning och, som sagt, en samordning av de datorbaserade informationssystemen. Utskottets majoritet ansluter sig till de bedömningar i fråga om behovet av besparingar och omprioriteringar som görs i budgetpropositionen och tillstyrker de medel som regeringen har begärt. Som framgår av betänkandet är vi i utskottet eniga om det mesta som gäller arbetarskyddet, men det finns reservationer från socialdemokraterna när det gäller själva anslagsframställningen, beträffande både det centrala verket och yrkesinspektionen. Det är ju ingen ny sak att oppositionen föreslår litet mer än regeringen har med i budgeten. Hade det varit på den socialdemokratiska regeringens tid, kunde man väl ha befarat att oppositionens förslag hade kallats överbud. Jag är inte benägen att komma med sådana tillmälen, utan jag bara konstaterar att det är oppositionens privilegium att höja litet på några konton. Från vår sida, som företräder regeringen, har vi inte funnit möjlighet till det på den här punkten. Vi tror att de stora ökningar av insatserna, som har gjorts under en följd av år, är tillräckliga för att man skall kunna arbeta effektivt under det kommande budgetåret. Om jag skall säga något kritiskt om det socialdemokratiska förslaget, är det att man kanske lovar litet mer än vad man har täckning för. För 1 milj.kr. skall man få tio nya tjänster. Men det blirnog ganska svårt att få pengarna att räcka. Det skulle gå åt minst 1,5 milj.kr., om man skulle inrätta tio nya tjänster på den avdelning som arbetar med föreskrifterna; annars får man noginte något folk dit. Men jag tycker, som sagt, inte att man skall överdriva betydelsen av de här motsättningarna, utan se dem mera som resultatet av en traditionell rollfördelning mellan regering och opposition. Frågan om hur man skall påskynda föreskriftsarbetet var också uppe när utskottet besökte arbetarskyddsstyrelsen, och som framgår av betänkandet kom utskottet enhälligt till den uppfattningen att man knappast kan skynda på arbetet genom att tillsätta en ny utredning; det skulle snarare få motsatt effekt. Det är viktigt att vi får fram föreskrifter, men det är också viktigt att de är bra, att de är sakligt väl underbyggda och att de kan tillämpas på ett rättvist sätt. Därför får man finna sig i att det tar en viss tid. Men vi kan också konstatera att man 1980/81 fick fram flera föreskrifter än året innan. Vi får hoppas att arbetet kan ge ytterligare föreskrifter i år och under det kommande året. Utskottet förutsätter att föreskriftsarbetet bedrivs med största möjliga skyndsamhet, men vi tror inte att en utredning eller ett riksdagsuttalande skulle påskynda arbetet, i synnerhet inte efter det att utskottet har varit på arbetarskyddsstyrelsen och där haft tillfälle att framföra de här synpunkterna direkt till de ansvariga. Herr talman! I stort sett samma resonemang som jag förde nyss när det gällde det centrala verket kan man föra också när det gäller yrkesinspektionen. Det är nödvändigt även här att arbetet effektiviseras på samma sätt som inom statsförvaltningen i övrigt. Man måste se förslaget mot bakgrund av att det här är en sektor som har fått ökade resurser under de senare åren. När det gäller vpk:s inställning är det ju väl bekant från tidigare debatter att vpk har — som Lars-Ove Hagberg också sade — en allmänt kritisk inställning till arbetsmiljölagen. Man anser att det är fråga om klassamarbete, och därmed dömer man i stort sett ut det hela. För oss som inte ser samarbete mellan parterna som någonting ont utan som något gott — det gäller också samarbete med myndigheterna och forskarna — finns det naturligtvis ingen anledning att döma ut lagstiftningen. Men jag tyckte kanske ändå, och jag hoppas att det inte var inbillning, att det fanns något av en ny ton i Lars-Ove Hagbergs framställning i dag. Han medgav att den fysiska arbetsmiljön har förbättrats och att man kanske t.o.m. kan säga att den totala arbetsmiljön i vissa avseenden är bättre eller i varje fall inte sämre. Det är kanske därför som vpk inte har något mer revolutionärt förslag för dagen än att det skall tillsättas en utredning. Eftersom utskottet har kommit fram till att en utredning närmast skulle försena arbetet räknar jag med att vpk inte blir alltför bedrövat, om nu det här förslaget skulle avslås, vilket jag hoppas. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Gabriel Romanus försöker komma vid sidan om frågan genom att säga att det är oppositionens rätt att lägga fram överbud. Men det här är inga överbud som vi lagt fram. Utskottsmajoriteten har inte på något sätt dokumenterat att det inte skulle bli någon nedskärning. Man säger att man skall hålla samma ambitionsnivå. Men på vilket sätt skall man kunna göra detta? Det finns inte dokumenterat någonstans. För att vi skall kunna klara de mindre arbetsplatserna, för att vi skall kunna klara föreskriftsarbetet på ett hyggligt sätt, är det nödvändigt att man förstärker på de punkterna. Jag blev litet förvånad när Gabriel Romanus säger att vi är i stort sett överens på alla punkter när det gäller arbetsmiljön. Det är riktigt. Men varför vill man då inte medverka till att vi kan få de ekonomiska resurserna, så att man till viss del kan klara det som är absolut nödvändigt?

Herr talman! Jag får väl göra Gabriel Romanus besviken. De övriga 14 punkterna i vpk:s motion är att beteckna som revolutionära, om de innebär avgörande förändringar i lagstiftningen, och det är det fråga om. Det är avgörande förändringar vad gäller maktfunktionerna inom arbetsmiljölagens ram. De förflyttas i stor utsträckning till de lokala fackföreningarna. Dessa saker behandlas inte här i dag, och det har Gabriel Romanus större inflytande över än jag. Det är alltså ingen särskilt ny ton i mina inlägg, men det är kanske ett visst sätt att diskutera. Den totala arbetsmiljön skulle jag däremot vilja beskriva som på det hela taget sämre, fastän kanske med annorlunda mått, om man tänker på förtidspensioneringarna, utslagningarna, det allt hårdare tempot på arbetsplatserna. Där är alltså arbetsmiljölagen inte någonting att ta till, och det är den stora bristen. Vad gäller den fysiska arbetsmiljön finns det emellertid förbättringar. Men ej heller där är det tillräckligt, med tanke på den snabba utveckling som sker inom arbetslivet. Det vill jag poängtera. Den här moderna lagstiftningen är en ramlag, som är av ondo. Det är många som kritiserar ramlagstiftningen, och det gör även vpk. De nya informationssystemen och den ökade forskning som skett tycker vi är bra. Men de krav som vpk och även socialdemokraterna har ställt i anslutning till det här betänkandet — socialdemokraterna är nu nöjda, när de har varit på arbetarskyddsstyrelsen — går ju ut på att det behövs en utvärdering, någon form av utredning, om varför inte bestämmelserna kommer fram. Jag har försökt att göra en liten kartläggning av orsakerna till att det är så, och jag har bra på fötterna i detta sammanhang. För inte så länge sedan utspann det sig en debattitidningen Arbetarskydd, som visade att det fanns två statsråd i den dåvarande trepartiregeringen, bl.a. dåvarande statsrådet Adelsohn, som ville ha en mer hårdhänt behandling av kostnaderna för arbetsmiljön. Detta har också kommit fram på andra håll. LO, TCO, SAF och de offentliga arbetsgivarna är numera direkt involverade i de arbetsgrupper som förbereder nya föreskrifter. Jag skulle gärna vilja ha en utredning av i vilken mån denna sammansättning av arbetsgrupperna kommer att leda till att hänsyn tas till det som Svenska arbetsgivareföreningen hela tiden predikar om, nämligen de ekonomiska delarna av forskningsresultaten. Vi anser att de medicinska och mänskliga aspekterna i stor utsträckning har missgynnats inom arbetarskyddsstyrel sen. Kampen mellan dessa två synsätt är en viktig anledning till att föreskrifter och gränsvärdeslistor har försenats. Det är verkligen på tiden att man studerar vilken betydelse detta har för arbetarskyddsstyrelsen och arbetsgrupperna. Om arbetarskyddsstyrelsen hade en annan sammansättning, kanske också arbetsgrupperna skulle se annorlunda ut. Jag skulle vilja fråga: Vari ligger skyndsamheten i jämförelse med tidigare förhållanden? Vad lovade arbetarskyddsstyrelsen vid utskottets besök i fråga om ökad skyndsamhet, som t.ex. socialdemokraterna kan svälja och som Gabriel Romanus tycker är bra? Det kanske är någonting som det är värt att ta fram och tala om för kammaren. Så några ord om huruvida samarbetet är av godo eller inte. När det gäller föreskrifterna har samarbetet hittills inte gett människorna på arbetsplatserna det skydd som dessa borde få. Arbetsmiljölagstiftningens fina målsättningar har ju tyvärr inte följts upp i de konkreta lagparagraferna.
Herr talman! Jag refererade en del åtgärder som arbetarskyddsstyrelsen vidtar för att effektivisera sitt arbete. Jag tror att de kommer att ha avsedd verkan. Det är inte något speciellt att arbetarskyddet effektiviseras från ett år till nästa, utan det gäller all verksamhet i vårt land, också statlig och kommunal verksamhet. Det nya är att vi från regeringens och riksdagens sida har börjat sätta litet mera press på myndigheterna att verkligen åstadkomma denna effektivisering. Det är glädjande att arbetarskyddsstyrelsen har antagit den utmaningen och har flera projekt i gång i den riktningen. Jag förstår att Lars-Ove Hagberg blev förskräckt över att jag hade uppfattat det så, att vpk:s revolutionära verksamhet var nedlagd. Jag hoppas att alla är lugnade av att den kommer att återupptas när vi behandlar återstående punkter i vpk:s motion. För dagen tror jag dock att vi kan vara överens om att kravet på utredning inte är särskilt revolutionärt. Jag ser i och för sig inte det som något negativt. Lars-Ove Hagberg borde väl ändå erkänna att arbetsmiljölagen innebar ett framsteg så till vida att också de psykiska och sociala arbetsmiljöriskerna behandlas i lagen. Det är klart att det inte är någon lätt uppgift att fånga in detta i föreskrifter, och jag tror inte att det blir bättre för att man gör en utredning till. Det är i stället bättre att arbetarskyddsstyrelsen får arbeta med dessa saker. Då får vi så småningom litet fastare form för tillämpningen i dessa avseenden. Det är inte ett problem som man löser genom allmänna trumpetstötar. Det är välkänt att vpk inte är anhängare av en ramlag. Ni har inte förtroende för de fackliga och politiska representanter som sitter i arbetarskyddsstyrelsen. Ni tror inte att de kan driva dessa frågor på ett riktigt sätt. Det är er bedömning, som ni har rätt att göra. Jag förstår att ni utifrån denna synpunkt tycker att det är mycket misstänkt att arbetsgrupper består av representanter för bl.a. arbetsmarknadens parter. Vi som vill ha ett gott samarbete på arbetsmarknaden tycker naturligtvis att det är en fördel med sådana arbetsgrupper. Vi har olika syn på detta. Det har vi konstaterat många gånger tidigare, och vi kommer väl inte längre i debatten i dag.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
Kanske jag skall uppfatta det så att man har sagt åt arbetarskyddsstyrelsen att den inte skall kompromissa alltför mycket med SAF, den bromskloss som finns i dessa utredningar, utan lägga fram de för arbetsmiljön väsentliga föreskrifter som behövs. I så fall är det ett bra initiativ. Men jag kanske inte riktigt tror att det var så man framförde det hela. De psykosociala delarna av arbetsmiljölagen är inte mycket mer än papper att läsa och skapa en diskussion om. Det finns ingenting konkret i dem. Jag nämnde detta förut. Det är den stora bristen i arbetsmiljölagen att man inte på en enda punkt kan gå in och hävda människors miljö i arbetslivet. Vi har inte förtroende för Svenska arbetsgivareföreningen, men det vet jag att Gabriel Romanus har. Just därför att Svenska arbetsgivareföreningen sitter med i dessa grupper och har den oerhörda makt bakom sig som den har kan föreningen förhindra vissa saker. Jag vill bara påminna Gabriel Romanus om att vi har föreslagit att de fackliga organisationerna skall få kvalificerad majoritet i arbetarskyddsstyrelsen. Det kanske visar på ett visst förtroende för de fackliga organisationerna men inte för Svenska arbetsgivareföreningen, som Gabriel Romanus så gärna omhuldar.
Herr talman! Jag vet inte vad Lars-Ove Hagberg bygger på, när han påstår att jag så väldigt gärna omhuldar Arbetsgivareföreningens representanter i dessa arbetsgrupper. Jag tror att de fackliga företrädarna mycket väl kan tas med representanterna för arbetsgivarna och att det är bra att båda parter finns med i arbetsgrupperna. Jag har den uppfattningen att löntagarnas företrädare inte är några lekbollar i arbetet på en bättre arbetsmiljö, vilket Lars-Ove Hagberg tydligen föreställer sig. Det vore kanske klädsamt att erkänna att lagstiftningen och utformningen av föreskrifter om en bättre arbetsmiljö när det gäller psykiska och sociala faktorer är ett nytt fält, där man inte löser problemen genom att bara höja rösten och säga att vi skall ha flera föreskrifter. Det är ett svårt arbete som tar sin tid. Vi har med den nya arbetsmiljölagen ändå tagit de första stegen i den riktningen. Alla måste väl vara överens om att det innebär en framgång. Den överväldigande majoriteten i riksdagen ansåg i alla fall detta när lagen antogs.
Herr talman! Till det sista vill jag säga att läser Gabriel Romanus tidskriften Arbetsmiljö nr 15 1980, som jag har rekommenderat vid ett tidigare tillfälle, kan han konstatera den stora maktlöshet som de arbetande känner på arbetsplatserna. Men också en tjänsteman hos arbetarskyddsstyrelsen pekar på SAF:s hårdnackade motstånd även mot en skrift, som är så uttunnad att den främst skulle tjäna till att legitimera en öppen diskussion om dessa frågor. Jag efterlyser förslag beträffande minimering av skiftarbetet och ensamarbetet, personalpolitikens helhet, tillsättning av arbetsledare samt framför allt löneformer och reglering av raster och pauser för att därmed också kunna förhindra utslagning och utsortering i dagens arbetsliv. Dessa oerhört viktiga arbetsmiljöfrågor berörs inte i någon föreskrift. Svenska artetsgivareföreningen har helt blockerat dessa strävanden. Det samband som Gabriel Romanus talar om existerar knappast. Ställ SAF i en grupp. SAF har hela sin makt bakom sig och kan hota med sitt kapital. Vi har asbestföreskrifterna i färskt minne. Vi vet vilket kapital som i dag på olika håll och i olika länder gör uppvaktningar för att mildra effekterna av föreskrifterna beträffande asbest. Vi vet vilket tryck det har varit tidigare. SAF är ingen part jämförbar med andra parter utan en mycket stark part. Skall man kunna förändra maktförhållandena något, måste de fackliga organisationerna ha minst tre fjärdedelar av platserna i arbetarskyddsstyrelsen.